Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag skall på nytt ta upp en del av de frågor som har diskuterats, eftersom jag tror att det behövs. Det är kanske lämpligt att ytterligare vidga frågeställningarna, inte minst mot bakgrund av den proposition som låg till grund för beslutet om personalägda och personaldrivna daghem. När det gäller tillståndet att driva enskilda daghem och möjligheterna att genom avbyråkratisering flytta det hela från länsstyrelserna till kommunerna tror jag att vi inte längre kan nöja oss med ett preliminärt besked från det ansvariga statsrådet. Det här tillfället vore utomordentligt lämpligt för statsrådet att ge ett klart besked. Kommer det ett regeringsförslag och i så fall när? Det vore ett exempel på rationalisering. Det finns andra oklarheter i proposition och riksdagsbeslut. Det gäller inte minst hur den ifrågavarande typen av företag skall kunna expandera. Kan man få anställa annan personal än vikarier som ju har att arbeta bara en kort tid? Jag tror att det är viktigt att det lämnas ett besked till dem som vill stå i ledningen för den här typen av daghem. När det sedan gäller lokalerna vill jag fråga: Anser statsrådet att det fortfarande behövs en ny prövning av yrkesinspektionen, om man tar över kommunala lokaler som en gång har prövats och som det inte finns några formella klagomål på -- just därför att det finns en formell regel? Eller skulle man kunna förenkla den hanteringen? När det gäller registrering på länsstyrelserna av ekonomiska föreningar vill jag fråga om man inte skulle kunna tänka sig att ha samma ordning som beträffande aktiebolag eller handelsbolag. Man skulle alltså ha rätt att påbörja verksamheten under den tid som förflyter från ansökan om registering till dess allt är klart. Det skulle alltså bli så att man jämställer den ekonomiska föreningen med handelsbolag och aktiebolag. När jag nu är inne på aktiebolag vill jag säga följande. Vid en utvidgning på det här området kan man säga: Vill vi stimulera enskilda alternativ, bör det vara självklart att de ansvariga själva skall få välja associationsform inkl. aktiebolagsform. Detta är i varje fall min mening. När jag förde in visioner på det här området -- i och för sig handlar det hela rätt mycket om regler -- gäller det just detta: Har regeringen för avsikt att genom en omfattande förenkling av byråkratin göra det möjligt att stimulera utbudet på ett område, där efterfrågan fortfarande är mycket stor, och är man villig att tillåta enskilda tjänsteföretag? Jag vidhåller att det är lätt att kontrollera dessa företag, inte minst med tanke på den beställarroll som kommunerna undan för undan utvecklar.
Herr talman! Statsrådet lämnade ju en mycket intressant förklaring med anledning av att HVB hemmen i så stor utsträckning var med i svaret på interpellationen. Statsrådets svar gick ut på att det var endast tillståndsgivningen som skulle finnas med i en jämförelse mellan HVB-hem och enskilda daghem. I svaret står det emellertid om HVB hemmen: ''- - till vilket dag och fritidshem räknas''. Detta är helt felaktigt, eftersom det enligt min mening rör sig om en helt annan sak. Skulle det vara som statsrådet säger kan man verkligen gå in och fråga litet mer med anledning av svaret. Det står nämligen så här längre ned: ''Min preliminära inställning är att länsstyrelsens tillståndsgivning kan överföras till kommunerna när det gäller hem för vård eller boende i form av dag och fritidshem.'' Här är det ju en hopblandning. När det gäller HVB-hemmen är alla former tillåtna. Det gäller enskilda människor som kan ansöka hos länsstyrelsen om att få bilda bolag eller vilken företagsform som helst. Sedan kan det räknas som HVB-hem. Eftersom statsrådet tar upp det här förmodar jag att han menar att detsamma skall kunna gälla dag och fritidshem, dvs. att man skall kunna ansöka hos kommunen om att få öppna ett helt enskilt daghem. Detta innebär att statsbidrag skall utgå på samma sätt som när det gäller HVB-hemmen. Om det är sådana jämförelser som skall göras, förstår jag att det här finns ett vagt löfte för framtiden. Därför vill jag att statsrådet Lindqvist ger litet närmare detaljer om när har tänker sig en öppning här. Det är ju någonting som vi verkligen har efterlyst. Kan det vara så, att Bengt Lindqvist förstår att både tiden och människors åsikter arbetar för oss borgerliga och att det är därför som han har åstadkommit den här lilla öppningen? Mot människors åsikter och idéer står sig ju den socialistiska ideologin ganska slätt i dag. Jag förstår alltså svaret. Det är ju bara att se till vad som står på de aktuella raderna i det skrivna svaret. Det måste förhålla sig på det sätt som jag tror, för annars hade det ju inte funnits någon anledning att jämföra HVB-hemmen med daghemmen. I och för sig är det en ganska bra jämförelse med tanke på de enskilda människornas möjligheter att erbjuda barnomsorgstjänster.

Herr talman! Först något om den sista frasen i Ingrid Hemmingssons senaste inlägg. Det är inte så, att jag har ett intryck av att tiden och sakförhållandena arbetar för borgerligheten på det här området. Jag tror i stället att den kommande barnomsorgsundersökningen kommer att ge ett lika tydligt utslag som alla andra barnomsorgsundersökningar varje år har gjort. Föräldrarna väljer nämligen till allra största delen vanliga kommunala daghem. 85 % av föräldrarna efterfrågade sådana förra gången en undersökning gjordes, och 7 % efterfrågade alternativ. Påstå därför inte att kravet på en vidgning av alternativen skulle vara en förlösande åtgärd när det gäller att ge föräldrarna vad de vill ha! Det är, milt uttryckt, ett mycket felaktigt påstående. Jag vågar påstå att den kommande undersökningen kommer att visa på att en mycket klar majoritet av föräldrarna efterfrågar vanliga kommunala daghem. Men sedan tycker jag också att de som efterfrågar alternativ skall kunna få tillgång till sådana. Det är viktigt att den möjligheten finns. Nu finns det en lång rad alternativa möjligheter. Det enda som saknas, herr talman, är en rent kommersiell barnomsorg driven i aktiebolagsform av människor som vill skapa en marknad, ett utbud, på det här området. Men jag tycker att vi skall freda barnomsorgen, liksom annan viktig social verksamhet avsedd för barn, mot den typen av exploatering. Det är skälet till att vi nu, enligt min uppfattning, har nått gränsen vad gäller de alternativ som skall finnas inom barnomsorgen. Det finns alltså ett stort utbud. De som har ett äkta engagemang när det gäller den här verksamheten -- det må vara föräldrar, ideella föreningar eller personal -- har möjlighet att gå in och arbeta ideellt eller yrkesmässigt inom barnomsorgen utifrån de förutsättningar som finns. Jag har inte särskilt mycket mera att tillägga när det gäller tillståndsprövningen. Jag har ju gett besked om hur jag ser på det hela. Kommunerna borde alltså kunna ta över tillståndsprövningen i det här sammanhanget. Hur det förhåller sig beträffande beredningsläget i övrigt på den punkten kan jag i dag inte ge någon upplysning om. Jag noterar Göran Engströms intresse för att vi skall driva den frågan. Jag ser inga hinder därvidlag från barnomsorgens synpunkt. Hem för vård och boende hänger samman med andra viktiga områden. Men jag har inte en riktig överblick över var man befinner sig i den diskussionen i dag.

Herr talman! Roland Larsson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sin inställning och ge statsbidrag till barn som är inskrivna dagbarn i egna föräldrars familjedaghem. Roland Larsson och jag har debatterat denna frågeställning vid åtskilliga tillfällen här i kammaren. Att Roland Larsson nu återigen aktualiserar denna fråga sammanhänger med att regeringsrätten nyligen uttalat att kommunfullmäktige i några kommuner inte har överskridit sina befogenheter enligt kommunallagen när man beslutat att ge ersättning till dagbarnvårdare för vård av egna barn. Det samhällsekonomiska utrymmet för nya åtaganden är som bekant mycket begränsat. En rad krav riktas till regeringen om nya reformer för att utveckla eller bibehålla vårt välfärdssamhälle. Jag kan bara konstatera att jag och Roland Larsson inte gör samma prioriteringar. Roland Larsson vill använda 400 till 500 milj.kr. för en åtgärd som inte medverkar till att barnomsorgsproblemen löses för fler barn. Roland Larsson menar att detta är en rättvisefråga. Jag skall inte polemisera med Roland Larsson på den punkten. För mig är det dock en större och viktigare rättvisefråga att använda de eventuella resurser som står till förfogande för att lösa barnomsorgsproblemen för de barn och föräldrar som önskar men inte kunnat erhålla plats inom barnomsorgen. Därutöver ifrågasätter jag om inte resurserna skulle komma till bättre användning om de användes för generella förbättringar av dagbarnvårdarnas arbetssituation.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengt Lindqvist för svaret -- om ej rakt på sak så ändå väldigt klarläggande. Samtidigt måste jag konstatera att regeringen, i första hand Bengt Lindqvist, i den här frågan har kört fast i doktrinerna. Till att börja med vill jag påpeka att de kommuner som beslutat ersätta dagbarnvårdarna för egna barn nu inte bara har stöd i kommunallagen genom regeringsrättsbeslutet utan även de facto i socialtjänstlagen. Det är således en kommunal barnomsorgsform i lagens anda vi talar om, som regeringen envist fortsätter att vägra ge statsbidrag till. När nu det enda rimliga motivet för denna särbehandling -- den påstådda olagligheten - fallit platt som en pannkaka till marken, hänvisas till att ''det samhällsekonomiska utrymmet för nya åtaganden är - - mycket begränsat''. Det är med förlov sagt, herr talman, en usel invändning när det samtidigt pågår en utbyggnad med ca 65 000 nya barnomsorgsplatser till det som brukar kallas för full behovstäckning, men som egentligen innebär att ca 200 000 barn ändå i allt väsentligt ställs utanför. Att samtidigt som barnomsorgen byggs ut för flera miljarder kronor per år ställa de ca 27 000 barnen till dagbarnvårdarna utanför är alltså inte en resursfråga utan en fråga om rättvisa, något som Bengt Lindqvist säger sig inte vilja polemisera med mig om. Dessutom stämmer inte Bengt Lindqvists ekonomiska resonemang med den praktiska verkligheten ute i kommunen, där antalet platser i familjedaghem minskar och daghemmen byggs ut bl.a. beroende på svårigheterna att rekrytera och behålla dagbarnvårdarna. Bengt Lindqvist bygger sina argument på att dagbarnvårdarnas barn aldrig kommer att omfattas av barnomsorgen. Verkligheten är, herr talman, en annan. Allt fler dagbarnvårdare lämnar yrket. Det är inte särskilt mycket att förvåna sig över med tanke på de villkor som gäller för dem. Har man t.ex. två egna förskolebarn kan man inte få mer än en halvtidstjänst och en halv inkomst, trots att man utför ett heltidsarbete. När en dagbarnvårdare med två egna förskolebarn och två andra dagbarn söker sig till annat jobb, behövs plötsligt fyra nya daghemsplatser dels för de egna barnen, dels för dem som man har som dagbarn. Det gäller ironiskt nog även om man får ett annat arbete inom barnomsorgen och kanske t.o.m. på det daghem där barnen placeras. Att det här skulle innebära mindre kostnader än att ersätta dagbarnvårdaren för de egna barnen kan väl inte ens Bengt Lindqvist tro på. Det vore bättre att använda resurserna för generella förbättringar av dagbarnvårdarnas arbetssituation, säger statsrådet. Men det är ju bl.a. detta det helar handlar om. Det blir ju en generell förbättring om man får utökad tjänstgöringsgrad och mer betalt för samma arbete. Det ger ökad trygghet och en uppvärdering av yrkesrollen, vilket är minst lika viktigt för den här yrkesgruppen. Det är inte längre många ens bland Bengt Lindqvists egna som förstår den stelbenta fundamentalistiska inställning som regeringen har i den här frågan. På flera håll i landet ställer ledande socialdemokratiska politiker alltmer högljudda krav på att regeringen med anledning av regeringsrättsdomslutet skall ändra sig i statsbidragsfrågan. Man kan lätt förstå dem som ställer sådana krav. Det är de som skall gå ut i en valrörelse i en situation med svikande opinionssiffror. Det kan inte vara trevligt för dem att ge sig ut i valrörelsens vågor med den här kvarnstenen hängande runt halsen.

Herr talman! Bengt Lindqvist säger att vi borgerliga vill avskaffa statsbidraget. Så är det inte alls, men vi anser att statsbidraget skall gå till föräldrarna i stället för att gå till kommunpolitikerna för att sedan fördelas den vägen. Detta är väldigt viktigt och nödvändigt. Jag har tidigare sagt att det är nödvändigt att låta familjen själv bestämma. Genom det här systemet myndigförklarar man föräldrarna och ger dem möjlighet att bestämma över hur omsorgen skall se ut och över vem som skall ta hand om barnen under den korta tid som småbarnstiden ändå handlar om. Sedan vill jag komma över till varför vi står här och kämpar för rättsvisa statsbidrag. Det är självklart att den här situationen gäller nu, och den har gällt i många år. Vi har nämligen stått här och sagt samma sak i många år, eftersom vi anser att statsbidragen måste bli rättvisa. Så är det inte i dag. Det finns många orättvisor i detta sammanhang, eftersom kommunala daghem hela tiden prioriteras. Därfär är det självklart att vi försöker rätta till det som går att rätta till så länge den socialdemokratiska regeringen sitter kvar. Sedan får vi helt andra möjligheter. Jag fick aldrig svar på frågan som gällde att Bengt Lindqvist fastslog att denna reform blir för dyr. Jag undrar varför man inte frågar kommunerna och varför man inte överlåter till kommunerna att själva bestämma om de anser att de på detta sätt får fram många barnomsorgsplatser och många alternativ. Det är självklart att om man släpper statsbidragen i denna del och överlåter till kommunerna att bestämma blir det på olika sätt i olika kommuner. Därför undrar jag varför Bengt Lindqvist inte frågar och lyssnar på de egna den här gången. De har ju en annan åsikt i denna fråga.
Herr talman! Det är verkligen inte så att de egna har en annan uppfattning än jag har i denna fråga. Det är inte heller så att jag upplever att en majoritet av landets kommuner, för den händelse jag hade 400--500 milj.kr., skulle vilja att jag använde dessa pengar på detta sätt. Jag är alldeles övertygad om att det stora flertalet kommuner, socialdemokratiskt styrda och borgerligt styrda, skulle säga att jag skulle använda statsbidraget antingen till en generell förbättring, för att förstärka det bidrag som vi nu har, eller till ett anordningsbidrag för att påskynda utbyggnaden. Sådana diskussioner, Ingrid Hemmingsson, har jag fört åtskilliga gånger, med både Kommunförbundet och enskilda kommuner, och jag träffar flera av dessa företrädare varje vecka. Så kom inte och säg att jag inte lyssnar på kommunerna! Jag diskuterar ofta dessa frågor med företrädare för kommunerna. Jag har inga tryck på mig från det kommunala hållet att använda pengarna på detta sätt. Sedan kan jag inte låta bli att åter påminna om att om man drar bort det nuvarande statsbidraget och delar ut det till föräldrarna på det sätt som de borgerliga partierna vill, försvinner naturligtvis hela denna diskussion. Då förstår jag inte varför vi över huvud taget diskuterar denna fråga. Jag vill också gärna säga att jag hade nöjet att läsa en centerpartistisk motion om familjepolitiken. Den är närmast märklig när det gäller statsbidragen. I samma motion anvisas åtminstone tre vägar för hur stadsbidraget skall fördelas. För det första sägs det att statsbidraget skall användas för ett allmänt vårdnadsbidrag, och därmed försvinner denna diskussion. För det andra kräver man att statsbidraget skall ''förallmännigas'', så att det utgår per barn, och därmed försvinner också hela denna diskussion. För det tredje antyds att det här statsbidraget i stället borde inordnas som ett allmänt ospecificerat sektorsbidrag till kommunerna. I alla dessa tre fall blir, såvitt jag kan förstå, frågan som vi just nu diskuterar helt inaktuell.

Herr talman! Jag vill ta upp det sista först. Det förhållandet att statsbidragen skall delas ut direkt till barnfamiljerna och att det samtidigt skall delas ut som ett generellt bidrag till kommunerna kan ju låta motsägelsefullt, men det är det förvisso inte, eftersom det som skall delas ut till barnfamiljerna gäller den del av statsbidraget som avser förskolebarn mellan ett och sex år. Men som Bengt Lindqvist vet innehåller statsbidraget också en hel del pengar som går till skolbarnomsorgen och till de delar som inte ryms inom denna åldersgrupp. Om Bengt Lindqvist inte inkluderar sitt eget kommunfolk i resonemanget om att det inte finns någon motsättning inom rörelsen i denna fråga, kan jag tro honom. Jag har emellertid träffat så mycket socialdemokratiskt kommunfolk i detta sammanhang att jag vet att han måste vara mycket okänslig om han inte känner trycket från sitt eget folk just på denna punkt. Bengt Lindqvist säger att om vi inför ett vårdnadsbidrag försvinner denna diskussion. Javisst, då väntar vi till dess. Om Bengt Lindqvist vill ha bort denna diskussion så fort som möjligt är det bara att se till att införa ett vårdnadsbidrag så slipper han den. Men vi kan inte ställa oss utanför en diskussion om denna viktiga fördelningsfråga förrän så har skett. Pär Lagerkvist har skrivit en bok som heter Gäst hos verkligheten. Jag skulle kunna inbjuda Bengt Lindqvist till att vara en sådan gäst i min egen hemkommun vid något tillfälle för att han skall få se hur ersättningen för dagbarnvårdarnas egna barn fungerar bra och fint i praktiken. Ta gärna denna uppmaning som en inbjudan.
Herr talman! Nu mot slutet av debatten börjar vi alla hålla med Bengt Lindqvist litet grand. Det han säger är ju riktigt, nämligen att frågan faller när våra idéer om vårdnadsbidrag blir verklighet, därför att föräldrarna då får makt att själva fatta beslut. Om det är på det sättet som Bengt Lindqvist säger, att socialdemokratiska kommunpolitiker inte vill ha detta statsbidrag, kommer de naturligtvis inte heller att utnyttja det. Och då är det ju ingen fara, eftersom det då inte går åt några pengar, även om man skulle säga ja till detta till dem som vill ha det.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Interpellationen är ställd mot bakgrund av att arbetslösheten ökar på ett oroväckande sätt i Kopparbergs län. Detta gäller också antalet varsel som har kommit på senaste tiden. Utvecklingen gick bra för bara en kort tid sedan med hög sysselsättning och efterfrågan på arbetskraft. Nu börjar, tyvärr, länet att drabbas av en lågkonjunktur som i kombination med en förhållandevis kraftig strukturomvandling försvårar läget. Antalet arbetslösa ökar snabbt i många kommuner. Som exempel kan jag ta min egen hemkommun 1989 till mars 1991 ökat med närmare 43 %. Jämför man mars 1990 med förhållandena i april 1991, dvs. I länet som helhet har för mars månad antalet anmälda lediga platser minskat kraftigt, samtidigt ökar antalet arbetssökande. För länet har antalet nyanmälda lediga arbeten minskat med 33 % på ett år. Under mars månad ökade antalet nyinskrivna vid länets arbetsförmedlingar med 1 900 personer. Det är en ökning med drygt 20 % jämfört med samma period i fjol. Av de nyinskrivna var 36 % En sak som allvarligt oroar mig är den stora skillnaden mellan kommuner som råder vad gäller arbetslöshetsläget. Medeltalet för länet är inte högre än 2,3 %, men det varierar från under 1 % till över 4 % i de värst utsatta kommunerna. Just nu är den högsta arbetslösheten i Ludvika kommun. Därefter följer Malung och Vansbro. Därtill kommer att i Malung har det lagts ett stort antal varsel under den senaste tiden. De värst utsatta kommunerna behöver rejält tilltagna hjälpåtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten och förebygga en hög arbetslöshet. I flera kommuner krävs kraftiga och specifikt riktade åtgärder. Det har vidtagits förhållandevis stora arbetsmarknadspolitiska åtgärder i länet bland de arbetslösa i form av arbetsmarknadsutbildning. Den har svarat för 80 % av nu gjorda insatser. Det är bra, men det krävs fler åtgärder i form av beredskapsarbeten. Det kan gärna vara i form av Dalapaket där man specifikt kan rikta sig till de värst utsatta kommunerna och sätta in åtgärder där det särskilt behövs. Statsrådet säger att arbetsgivarna skall satsa på kompetenshöjande åtgärder. Det tycker jag är bra. Jag håller med om att detta bör göras, men det kan finnas svårigheter om kommunerna inte klarar av det på grund av den kärva ekonomiska situation som de befinner sig i. Då är det inte säkert att det ger det snabba resultat som man försöker åstadkomma. I stället kan det då behövas beredskapsarbeten, som jag tror kan ge resultat snabbare. För länet som helhet har verkstadsindustrin, den tunga industrin inräknad, en mycket dålig konjunktur med låg orderingång och dåliga utsikter för resten av 1991. Även den övriga tillverkningsindustrin har en markant försvagning av konjunkturen, även om läget inte är lika dystert som för verkstadsindustrin. Även inom den privata tjänstesektorn förekommer en viss försvagning. Inom den offentliga sektorn har det också aviserats vissa personalinskränkningar. Allt tyder på att antalet arbetslösa inom Kopparbergs län kommer att öka kraftigt under resten av året. Jag menar att det då behövs speciella insatser. De insatser som arbetsmarknadsministern redovisar i sitt interpellationssvar är bra, men jag anser att det skulle behövas dels en ordentligt tilltagen mängd beredskapsarbeten i vanlig ''gammaldags'' bemärkelse, dels att man på annat sätt kan åstadkomma arbetsmarknadsmässiga åtgärder för att mildra konsekvenserna. Ett speciellt Dalapaket vore önskvärt för länet. Jag vill fråga statsrådet om hon är beredd att speciellt markera behovet av beredskapsarbete riktade mot vissa kategorier, framför allt ungdomar, för att klara den sysselsättningssituation som uppstått och för att mildra förhållandena på de mest utsatta områdena.

Herr talman! När jag har lyssnat till arbetsmarknadsministerns svar angående arbetslösheten i Kopparbergs län har jag saknat flera förslag till långsiktiga lösningar. Jag saknar lösningar som gynnar industrisatsningar, eftersom det är inom industrin som vi tappar och har tappat så många arbetstillfällen. Det är angeläget att vi kan behålla den industriella tradition och det industriella kunnande som finns inom länet. Vi ser det nästan som en katastrof om vi skulle bli avindustrialiserade inom länet. Vi har t.ex. Bergslagsområdet som har varit ett typiskt industriområde. Där är man inställd på att fortsätta att vara ett industriområde. Vi tycker också att satsningar som görs för att företagen skall stanna och investera i Sverige är väldigt angelägna. Jag saknar förslag som t.ex. stärker turistnäringen, eftersom Kopparbergs län är ett turistlän och turismen är väsentlig för sysselsättningen i t.ex. glesbygden. Jag tycker att det är på sin plats att arbetsmarknadsministern medverkar till att turistmomsen sänks för att trygga arbetsplatserna och näringen. Det hade dessutom inte kostat statskassan någonting. Tvärtom hade det kunnat ge ett tillskott till statskassan. Vi har fått uträkningar som bevisar att detta skulle vara fallet. Jag saknar också ett klart besked om den framtida energipolitiken, som är så avgörande för sysselsättningen i våra elintensiva industrier, som vi har flera av i vårt län. Ett klartecken för fortsatt drift av kärnkraftsverken hade varit en välkommen signal till länets industrier. Men det är tillfredsställande att regeringen äntligen har insett den ekonomiska politikens betydelse för sysselsättningen. Ekonomisk tillväxt ger långvariga och riktiga jobb. Jag förvånas över att regeringen inte sänker kostnadsläget för företagen. Varför sänks inte skattetrycket som ett led i inflationsbekämpningen? Det skulle ge positiva effekter på både ekonomi och sysselsättning. Det skulle få betydligt bättre verkan om vi vidtog generella åtgärder i form av kostnadssänkningar. Det skulle gynna hela samhället och få betydligt bredare effekt än om man går in med selektiva åtgärder som nu görs. Förslaget att erbjuda företagen reducerade arbetsgivaravgifter och utbildningskostnader om arbetslösa anställs under personalutbildning är en vällovlig tanke. Dock ger det knappast många ersättningsarbeten, eftersom det fordras utbildning i så som gott som alla fall innan man kan gå in i ett nytt arbete. Det är bra att utbildningsinsatserna ökas, framför allt på högskolenivå. Det gynnar samhället långsiktigt, särskilt om utbildningen också anpassas till framtidsbranschen. Arbetsmarknadens förhoppning om en konjunktursvängning i höst delas inte av t.ex. industriförbundet. Industriförbundets bedömning är att lågkonjunkturen kommer att fortsätta även under 1992 och att arbetslösheten också kommer att fortsätta växa. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till arbetsmarknadsministern. Är arbetsmarknadsministern villig att medverka till att turistmomsen sänks? Det har stor betydelse för den näringen i vårt län. När kan industrin få ett klart och entydigt besked i energifrågan? Det är mycket viktigt för den framtida satsningen, eftersom industrin gör långsiktiga satsningar när den investerar.

Herr talman! Interpellationssvaret och Ove Karlssons kommentar illustrerar med all önskvärd tydlighet det s.k. doktrinskiftet inom svensk arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsminister Sahlin hänvisar till den nyligen framlagda propositionen om arbetsmarknadspolitiken, där AMS inte fick vad AMS ville ha, 10--11 miljarder kronor, utan en 40 % lägre summa. Den fråga Ove Karlsson fullföljer, utöver sin skriftliga fråga, är att han vill ha ett särskilt selektivt Dalapaket och en större inriktning på traditionella beredskapsarbeten. Jag tycker att det är intressant ur politisk synpunkt att den här skillnaden redovisas så klart. Jag delar Mona Sahlins redovisning av den generella ekonomiska politiken i långa stycken. Det gäller framför allt den övergripande målsättningen att få en ökad tillväxttakt i ekonomin via en sänkt inflationstakt. Däremot tror jag i likhet med Margareta Gard att man är för snabbt ute när man tar som en självklarhet att konjunkturen på arbetsmarknaden kommer att vända i positiv riktning redan under 1991. Därom råder som sagt mycket skilda bedömningar från kvalificerat håll. Om man når resultat med den generella ekonomiska politiken ger det självfallet effekter på det regionala planet, som debatten skall handla om. Jag noterar också att arbetsmarknadsministern -- jag sneglar litet på föregående debatt om socialpolitiken -- redovisade att det faktiskt går att förändra existerande regelsystem för att få ett förändrat och ökat utbud i olika avseenden. Det är bevis på handlingskraft. Däremot saknar vi besked -- vi tror att det måste finnas i varje debatt om sysselsättning om arbetsmarknad -- om näringspolitiken. Vi saknar besked om hur man kan ge inte minst mindre och medelstora företag bättre chanser att utveckla sin verksamhet. Jag tror att det besked som i dag borde ges är att vi tar bort skatten på arbetande kapital i företagen. Få näringspolitiska krav är så väl underbyggda som detta. Det är det besked som väntas, och det skulle verkligen ge en framtidstro hos denna företagskategori. I likhet med Margareta Gard tror jag också att ett positivt besked vore hur man åtminstone långsiktigt ser på mervärdebeskattningen av turistbranschen. Jag konstaterar med en viss tillfredsställelse att det blir fler platser vid högskolan Falun/Borlänge -- jag tror att det är 145 stycken -- till följd av den ambitionshöjning som skedde i samband med det senaste krispaketet. Förutom den övergripande ekonomiska politiken finns det ett antal politikområden som syftar till en bättre regional utveckling: De regionala stödområdena är ett, och transportstödet är ett annat. Jag tänkte be att få ministerns kommentarer åtminstone på dessa båda områden. Vilka var motiven till att regeringen i budgetpropositionen föreslog att transportstödet i dess helhet skulle tas bort? Berodde det på förväntade problem med EG-reglerna? Som vi vet blev det en revolt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag tar upp denna fråga eftersom transportstödet har en mycket stor betydelse inte minst för Västerbergslagen och dess industrier. Märkligt nog har Västerbergslagen tills nu som enda region i Dalarna inte fått del av transportstödet, trots att få områden skulle ha varit så betjänta av detta stöd, något som år efter år har påpekats i riksdagsmotioner och i framställningar från länsstyrelsen i Kopparbergs län. Nu blev transportstödet kvar, men fortfarande kvarstår ofullkomligheten att Västerbergslagen lämnas utanför. Det andra är Hedemoraregionen och den stora betydelse för denna region som Garpenbergsgruvorna har. I det regionalpolitiska beslutet i fjol kom Hedemora kommun inte med i det regionala stödområdet. Vi i centern tror att detta var ett felaktigt beslut. I dag har konjunkturen på mineralsidan snarast försämrats. Jag tycker att det vore värdefullt att få en kommentar från arbetsmarknadsministern huruvida man kan tänka sig förändringar inom överskådlig tid, om det kommer negativa besked beträffande gruvorna i Garpenberg och Hedemora kommun, när nu riksdagsbeslutet inte ens i år gick motionärerna till mötes i den delen. Ett annat område där vi saknar förslag som skulle ge långsiktiga effekter på utvecklingen av näringslivet i Dalarna är satsningar på infrastrukturen, framför allt järnvägen. Jag tänker på vad som kallas Bergslagspendeln, som skulle kunna ge en förbättrad standard på järnvägssträckan Västerås--Fagersta/Ludvika. Denna järnvägssträckning har i dag en miserabel standard. Om det här gjordes en satsning -- någon sådan föreslås inte i tilläggspropositionen, skulle det betyda oerhört mycket, inte minst för tron på framtida satsningar i den här delen av Västmanland och Dalarna. Hur ser Mona Sahlin litet mer långsiktigt på möjligheterna att göra en satsning i den delen? Avslutningsvis: Vi vet att det ligger ett stort antal varsel i näringslivet i Dalarna. Dalarna har hittills inte redovisat de högsta siffrorna, men man ligger där senare i konjunkturfasen. Dess värre kan man frukta att det kommer ytterligare negativa besked längre fram i vår i Kopparbergs län.
Herr talman! Låt mig börja med att understryka att regeringen inte gör bedömningen att läget på arbetsmarknaden kommer att förbättras redan i år. Det är därför som vi för det budgetår som börjar den 1 juli i kompletteringspropositionen föreslår en förstärkning av insatserna med ytterligare 6 miljarder. Dessa pengar kommer att behövas, inte minst i Dalarna men också på många andra håll i landet. Jag vill understryka vad Ove Karlsson sade om att arbetslösheten slår på detta sätt. I Dalarna är det en stor skillnad mellan kommunerna, liksom det i landet är en stor skillnad mellan regionerna. Därför var det intressant att lyssna till Göran Engström, som förtvivlat letade efter frågor i vilka han skulle kunna tycka på samma sätt som Margareta Gard. Men om jag uppfattade honom rätt hittade han på den punkten bara turistmomsen. Här handlar det om regionalpolitik, fördelningspolitik, och ansvar för stabiliseringspolitiken. Det är sådant som centern här i riksdagen på ett mycket bra sätt har gett sitt stöd, och jag rekommenderar läsning av Göran Engströms partiledares inlägg i dag om det s.k. moch fp-programmet. Hur skulle detta program slå på arbetslösheten? Ove Karlsson tog upp frågan om utbildningen. Det är riktigt att Dalarna hör till de län som ökat sin utbildningsandel mycket kraftigt. Man har också jobbat mycket bra med arbetsmarknadsutbildningen. Detta kommer att behövas i en region som vi vet står inför stora strukturomvandlingar, något som Ove Karlsson själv framhöll. Jag har i fråga om beredskapsarbetena sagt att vi i dag har andra förhållanden än för 20 år sedan. Kommunernas ställning och ekonomi är en annan, och även arbetsmarknaden är en annan. Beredskapsarbetena är inte någon Underajax-kur som man kan ta till för arbetsmarknaden och tro att allt därmed löser sig. Men de kommer att behövas och de finns kvar. De kommer emellertid att spela en annan roll. Jag vill betona att den nya anslagsformen för AMS i och med det nya budgetåret betyder att man har en mycket större frihet i varje län att själv avgöra hur de arbetsmarknadspolitiska resurserna skall användas. Men det är förmedling, utbildning och kompetens samt de övriga sysselsättningsskapande åtgärder som man har att jobba med. Margareta Gard saknar långsiktiga lösningar. Jag vill betona att, som jag framhåller i svaret, regeringen hela tiden har agerat utifrån att de långsiktiga lösningarna förstås ligger i den ekonomiska politiken. Därom är vi ense, men vi är icke ense om innehållet i denna politik. Men det handlar om inflationen och tillväxten, och det handlar om att bredda arbetsmarknaden, att skapa förutsättningar för investeringar i företag, som inte bara överlever utan som också kan växa sig starkare. Detta är viktigt inte minst för ett län som Margareta Gard efterlyser också klara besked i energifrågan. Jag är ledsen, Margareta Gard, men här har tåget redan gått. Det har träffats en uppgörelse mellan tre av partierna i riksdagen om energipolitiken, och den uppgörelsen tänker jag för min del stå fast vid. Jag vill betona att inriktningen nu, också för Dalarnas del, är att -- som Ove Karlsson så riktigt uttryckte det -- bredda arbetsmarknaden och höja kompetensen. Jag vill också betona att alla här, inte minst Margareta Gard och Göran Engström, alltid efterlyser mera pengar och större insatser, samtidigt som man vill ha lägre skatter och dra bort statliga resurser. Det här går inte riktigt ihop. Man kan inte stå med båda fötterna på jorden och samtidigt flyga i luften. Här måste vi nu välja. För min del står det klart att det går både att bekämpa inflationen och hålla fast vid arbetsmarknadspolitiken. För Dalarna kommer detta att innebära att man med en socialdemokratisk regering kommer att klara den svåra strukturomvandling som man har framför sig.
Herr talman! Jag vill först bemöta Ove Karlsson. För min del vill jag inte ha något nytt Dala-paket. Vi har sett hur det gick med Volvo-paketet och Saab-paketet. Det Bergslags-paket som vi fick hade väl en viss effekt, men vi har inte sett särskilt stora effekter. Jag tycker alltså inte att man bör fortsätta att dela ut paket. Jag vill understryka vad Ove Karlsson sade om Ludvika kommun. Jag bor i Ludvika kommun, och det är där vi har den största arbetslösheten i regionen. Situationen är mycket bekymmersam, och den har sina orsaker. Det har varit strukturförändringar, och vi har förlorat hela gruvverksamheten inom vår kommun, som tidigare var den gruvtätaste kommunen i hela landet. Det är därför inte lätt att göra någonting åt situationen i en handvändning. Jag vill dock säga till Mona Sahlin att vi är utomordentligt rädda om de företag vi har. Det är ändå på det sättet som det är lättast att åstadkomma fler arbetstillfällen, eftersom företagen har kompetens att utveckla produkter och att ta hand om människor på ett bra sätt. Därför tycker jag att det är viktigt att vi ser till att de industrier som finns får leva kvar. Jag vill säga till Mona Sahlin att jag inte har efterlyst mer pengar -- jag har velat ha till stånd generella åtgärder. Jag nämnde turistmomsen. Jag har i min hand fått en utredning av en professor som har tittat närmare på detta: Det kostar inte statskassan någonting att sänka turistmomsen -- den har haft en negativ effekt, såsom den blev. Man skulle på det sättet tvärtom kunna få in mer pengar till statskassan. Därför tycker jag att det är viktigt att man tar tag i den frågan och rättar till det som gick snett. När det gäller energifrågan har det visserligen gjorts en överenskommelse, och man säger att den gäller. Men jag hör av och till Birgitta Dahl, och då blir jag osäker. Hon är inte längre energiminister, men hon är miljöminister, och hon har ett förflutet på energiområdet. Hennes påståenden gör mig därför orolig att vi inte skall få den utveckling som möjliggörs om vi har kärnkraften kvar -- det är ändå den som är basen och som gör det möjligt att få tillräckligt med energi i landet. Det betyder så oerhört mycket.

Herr talman! Jag tillhör inte dem som ropar på fler och nya stödsystem. Däremot tror jag att de som är väletablerade fyller en funktion i vissa avseenden. Till dem tror jag att transportstödet hör. I övrigt inriktar jag min argumentering på långsiktighet, inte minst när det gäller infrastrukturen. På den punkten saknar jag även i repliken från arbetsmarknadsministern ett besked om hur det kommer att bli med satsningarna på t.ex. Bergslagspendeln. Jag ställer det gärna emot de mycket stora satsningar som sker i andra delar av landet, med mycket mindre problem på arbetsmarknaden. Det är inte pengarna som är problemet utan det är, tror jag, förmågan att ge satsningarna en riktig regional fördelning, att satsa även i de områden som kanske inte har de flesta talesmännen, den största befolkningen. Vidare tror jag att vissa skatter är vad man brukar kalla kontraproduktiva. Turistmomsen är möjligen det senaste exemplet. Just beskattningen av småföretagen och skatten på arbetande kapital tror jag är ytterligare ett sådant exempel. Skulle vi ta bort den skatten, skulle det vara en signal till företagsamheten att man verkligen kan börja satsningarna, även nu i sämre konjunkturer. Genom förbättrad tillväxt i den företagssektorn skulle i förlängningen även staten få större inkomster. Den delen tycker jag saknas i svaret på För egen del vill jag gärna också stryka under att jag tror att den tiden är förbi då man kunde göra massiva satsningar på i första hand beredskapsarbeten eller i form av olika regionala s.k. paket. Jag tror att inriktningen utbildning och kompetenshöjning är den riktiga, parad med de infrastruktursatsningar som faktiskt sker, även om jag för min del gärna skulle vilja se att de hade en annan regional prägel.

Herr talman! I förra repliken tog min tid slut innan jag hann ta upp allt det som jag hade velat kommentera. Jag instämmer i vad Göran Engström sade när det gäller infrastrukturen, framför allt när det gäller Bergslagspendeln. Jag har under de år jag har varit här i riksdagen motionerat om just tågförbindelserna mellan Ludvika och Stockholm. De är urusla. Jag har i dag åkt till Stockholm med dessa dåliga tåg. Många gånger stjälps vi av och kommunikationen fungerar inte i Tillberga, utan vi får stå där i snöoväder och liknande. Det är inte bra. Vi har ju fått till stånd utlokalisering av statlig verksamhet, och vi har våra internationella företag, där man reser mycket, låt vara mest med bil och flyg, men de behöver också goda kommunikationer till huvudstaden. Vi har bra kommunikationer åt olika håll, men till Stockholm är det sämst, vill jag säga, och det tycker jag är beklagligt. Bättre tågförbindelser med Stockholm är alltså någonting som vi skulle hälsa med tillfredsställelse. Jag har inte tagit upp detaljer. Jag tycker att det är viktigt att vi är generella och ser till att det blir breda satsningar som gynnar alla näringar och hela näringslivet -- det är ju på så sätt man kan få till stånd effekter som blir stora, och det är det som både arbetsmarknadsministern och jag eftersträvar, låt vara att vi har litet olika syn på hur vi skall komma dit -- jag är övertygad om att vi har samma målsättning.

Herr talman! Tack för de här ytterligare synpunterna. Jag är medveten om att det här har granskats på olika sätt och vid olika tillfällen. Jag tror att vi är ense om att det här är en svårhanterad materia. Underrättelseverksamhet är till sin natur omgiven av hemlighetsmakeri. Risken finns att hemlighetsmakeriet också drabbar dem som har legitim rätt till insyn. Om det skulle finnas något fog för uppgifterna om att underrättelseverksamhet vid några tillfällen skulle ha bedrivits på ett sätt som det egentligen inte borde, kan man ju räkna med att de som varit aktiva här också varit mycket angelägna om att sopa igen spåren. Är det dessutom fråga om människor som har till yrke att se till att deras verksamhet inte märks, finns det problem med insynen. Jag utgår ifrån att de som arbetar med sådan verksamhet är ansvarskännande människor som normalt inte ägnar sig åt någonting de inte borde. Vi måste hela tiden vara medvetna om de risker som finns. Därför uttrycker jag förhoppningen att också denna undersökning som nu skall genomföras med anledning av Catalina-affären har som en av sina uppgifter att spåra eventuella oegentligheter i underrättelseverksamheten. Om några sådana spår skulle dyka upp måste detta följas upp på ett ordentligt sätt. Detta blir en förnyad prövning av om vår underrättelseverksamhet har fungerat på ett korrekt sätt i det förflutna.
Herr talman! Jag finner det angeläget att göra ytterligare en kommentar till det Pär Granstedt har sagt. Jag har icke det ringaste skäl att anta att de som skall ha legitim insyn i den här verksamheten på något sätt har blivit förhindrade i detta. Om det, mot all förmodan, skulle inträffa en sådan händelse har jag möjligheter att mycket elegant reglera denna omständighet. Jag gör ingen djupare kommentar i detta. Jag tror säkert att Pär Granstedt förstår vad jag menar.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att i år se till att området vid Färnebofjärden räddas som kommande nationalpark. Inledningsvis vill jag erinra om att regeringen i februari i år bildade de nya nationalparkerna Björnlandet och Djurö med stöd av riksdagens bemyndigande. Dessa nationalparker ingår i den plan som statens naturvårdsverk har upprättat med förslag till 20 nya nationalparker. Färnebofjärden finns också med i den s.k. nationalparksplanen. Beslut om att inrätta en nationalpark fattas alltså efter bemyndigande av riksdagen. Till grund för regeringens proposition till riksdagen om att inrätta en ny nationalpark ligger regelmässigt en framställning från statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket arbetar enligt uppgift med att utarbeta underlag för framställningar till regeringen om nya nationalparker. Statens naturvårdsverk har enligt naturvårdslagens bestämmelser överinseende över naturvården i landet. Det finns enligt min mening inte anledning att föregripa naturvårdsverkets pågående arbete.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Tyvärr tycker jag att Birgitta Dahl talar om annat än de sakförhållanden som föranledde min fråga. Det som föranlett frågan är omständigheten att regeringen i budgetpropositionen kraftigt har dragit ned anslagen för naturreservaten och nationalparker. Det blir inga resultat utan pengar, hur mycket naturvårdsverket än arbetar med bl.a. denna fråga. Situationen nu är att inlösen var planerad till 1991 med 30 milj.kr. Enligt de uppgifter jag har fått skulle detta motsvara 560 hektar. Detta kan nu inte genomföras då resurserna plötsligt har krympt. Under de senaste tre åren har 100 milj.kr. stått till förfogande. Nu har man skurit bort 20 milj.kr. Det är klart att det får betydelse när det som i detta fall gällde 30 milj.kr. som skulle användas. Det här är ett av de största och viktigaste nationalparksprojekten som finns i vårt land. Det är också väl känt att det har blivit en kraftig proteststorm. Det står alltjämt i regeringens makt att göra något åt saken. Görs inte något är risken stor att det inte kommer att ske någon tillräcklig avsättning av mark för nationalparksändamål. Tiden rinner iväg och pengarna rinner bort.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om området på gränsen mellan Vårgårda och Borås kommun nu är definitivt avskrivet som aktuellt för provborrningar, undersökningar eller slutförvar av kärnkraftsavfall. Enligt kärntekniklagen ligger ansvaret för den forsknings och utvecklingsverksamhet, som skall ligga till grund för ett slutligt ställningstagande till frågan om utformningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle, hos kärnkraftföretagen, genom det gemensamt ägda Svensk Kärnbränslehantering AB . Det är alltså SKB som bedriver forskningen. I samband med sina forsknings och undersökningsarbeten har SKB på olika sätt under årens lopp kartlagt ca 1 000 områden i landet. Det område Marianne Samuelsson frågar om utgör enligt uppgift från SKB ett av dessa områden, eller närmare bestämt ett av de 20-tal områden som SKB inventerade i samband med undersökningar i anslutning till den s.k. KBS III-metoden. Syftet med arbetet var att kartlägga olika typer av berggrund på olika ställen i landet. Geologiska typområdesundersökningar av olika omfattning har genomförts på 14 s.k. typområden i Sverige; från Taavinunnanen och Kamlunge i norr till Klipperås och Sternö i söder. På några av områdena har provborrningar skett. Ytterligare undersökningar av detta slag är enligt uppgift från SKB inte aktuella. Efter sekelskiftet kommer SKB att ansöka om regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet för att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan kommer att föregås av platsvalsundersökningar. I samband med dessa kommer geologiska undersökningar att genomföras som medför provborrningar. Jag räknar med att undersökningarna på några av platserna blir av sådan omfattning att ett tillstånd av regeringen enligt lagen om hushållning med naturresurser m.m. kommer att krävas. Några platsvalsundersökningar har enligt SKB ännu inte påbörjats. Men enligt vad jag erfarit så är det område som Marianne Samuelsson tar upp i sin fråga inte mer aktuell som plats för ett kommande slutförvar än någon annan plats i Sverige. Herr talman! Jag vill avslutningsvis framhålla att regeringen mycket tydligt angivit att det skall finnas en god offentlig insyn i den urvalsprocess som leder fram till valet av platser lämpliga för slutförvar.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag kan dock inte påstå att svaret gjorde mig vare sig gladare eller tryggare i min frågeställning. Området har av naturvårdsverket klassats som riksintresse. Det talas då om det som i området är intressant ur naturvårdssynpunkt. Det finns myrmarker, området har ett intressant fågelliv och växtligheten är unik. Ministern tar inte upp något av detta i sitt svar. Det kan bero på att min fråga inte var tillräckligt klar eller att ministern inte är tillräcklig klar över att detta område är av dubbelt riksintresse. Området är till sin storlek mycket stort. Det sammanfaller i sin storlek med det område där provborrningar gjordes när man diskuterade med olika myndigheter om området var behövligt för användning vid slutförvar. Ortens befolkning är naturligtvis mycket fundersamma över varför området har klassats som riksintresse med byggrestriktioner. Varför talas det inte klart och tydligt om en bevarandeplan i kommunens handlingar? Det borde finnas med om det är naturintresset som är så viktigt att bevara. Det hade varit skönt att få höra att naturintressena är som riksangelägenhet så viktiga att det inte blir aktuellt med slutförvaring i området.
Herr talman! Jag skulle vilja tillfoga ytterligare två kommentarer till mitt svar. För det första är jag tvungen av formella skäl, för att regeringen och jag själv, om jag eventuellt skulle komma i den situationen, skall kunna uppträda med auktoritet i själva frågan om att välja plats, att undvika att uttala mig om någon enda plats -- just för att kunna företräda skyddsintressena i en sådan situation. För det andra har jag mycket noggrant tagit reda på att skälet att området är avsatt som riksintresse uteslutande är av naturvårdsskäl. Där finns inte något dolt eller öppet skäl att området skulle avsättas för att eventuellt stå till förfogande som ett område för framtida förvar. Skälet är uteslutande naturvårdsintressen. Det innebär naturligtvis ett ytterligare skydd för området. Det vore naturligt att kommunen och länsstyrelsen gick vidare i planeringen på den grunden.
Herr talman! Jag tycker också att det vore naturligt att gå vidare för att verkligen skydda området ur naturvårdssynpunkt. Intresset att ha områden som är tillräckligt stora och viktiga för slutförvar och skyddsintresset ur naturvårdssynpunkt kommer naturligtvis att stå i konflikt med varandra. Vilket intresse är det viktigaste och övergripande i de beslut som skall fattas?

Herr talman! Jag är inte så klar över om det är det enda skälet. Tidsaspekten talar ett annat språk. För tio år sedan var det aktuellt med undersökningar och provborrningar. Samtidigt gjordes undersökningar som visade att det fanns naturvårdsintressen. Sedan undantogs ett stort område som naturvårdsintresse. Jag antar att det finns intressen som är ''både och'' för området. Jag är inte övertygad om att det enbart gäller naturvårdsintressena, även om det skulle stå så på papper.
Herr talman! Jag känner mig främmande för den typen av konspiratoriska spekulationer som Mariannne Samuelsson ger uttryck för. Jag tar helt avstånd från ett sådant sätt att tänka. Jag litar på att de ansvariga myndigheter som till mig och mina medarbetare har uppgivit att skälet enbart är naturvårdsintressen faktiskt talar sanning. Det finns ingen möjlighet att åberopa något annat skäl om det inte finns angivet i grunden till att området har undantagits.

Herr talman! Vid val av plats handlar det inte bara om detta område. Då kommer även en rad andra skyddsintressen osv. att stå i förgrunden. Det kommer att bli ytterligare intressen som är till för att skydda medborgarna och naturen som kommer att stå i centrum för de diskussioner som då skall föras.